Svar på interpellationer Fru talman! Beatrice Ask har frågat mig vilka åtgärder jag vill ta initiativ till för att stävja den kriminella handeln med illegala svenska pass och resehandlingar. Hon har också frågat om jag anser att svensk polis och svenska åklagare har de verktyg som behövs i arbetet mot illegal hantering av svenska pass och resehandlingar. Av den utredning i ämnet som nyligen har redovisats, departementspromemorian Missbruk av svenska pass - Omfattning och åtgärdsförslag , framgår att det förekommer ett visst missbruk av svenska pass. Även om det är svårt att få en heltäckande bild av hur omfattande missbruket är, finns det enligt utredaren indikationer på ett stort mörkertal. Det är angeläget att komma till rätta med detta missbruk. Som utredaren konstaterar är det dock svårt att peka ut en enskild faktor som orsak till missbruket, varför det heller inte finns någon enkel lösning på problemet. Troligen är det flera samverkande faktorer som möjliggör missbruket. Utredaren föreslår därför ett antal åtgärder som ska öka passkontrollen i samband med resa, begränsa tillgången till pass och öka risken för upptäckt vid passmissbruk. Bland annat finns förslag om en ökad användning av den biometriska informationen i passen samt om en begränsning som innebär att högst tre pass ska kunna hämtas ut under en femårsperiod, såvida det inte finns särskilda skäl. Promemorian har skickats ut på remiss och jag vill nu avvakta remissinstansernas synpunkter. Utöver de åtgärder som kan genomföras i Sverige är det också möjligt att i andra länder inom Schengenområdet bättre nyttja de möjligheter som finns att upptäcka dokumentmissbruk genom att utföra slagningar i databaser över stulna och förkomna dokument. Vad gäller de verktyg som polis och åklagare har i arbetet mot illegal hantering av pass lyfter utredaren frågan om att en ökad tillgång till tvångsmedel och ett mer systematiserat arbete med tydliga rutiner möjligen skulle kunna underlätta upptäckt och utredning av passrelaterad brottslighet. Polis och åklagare har redan i dag goda möjligheter att arbeta mot kriminaliserade handlingar kopplade till pass. Med den nya polisorganisationen ökar också förutsättningarna för enhetliga handläggningsrutiner. Om det därutöver finns behov av att förbättra verktygen är för tidigt att säga. Även i detta avseende vill jag avvakta värdefulla synpunkter på de remitterade förslagen från myndigheter och organisationer. Därefter kommer regeringen att ta ställning till lämpligheten i de olika förslagen.

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Statsrådet citerar ur utredningen "att det förekommer ett visst missbruk", och det är väl ändå ett understatement. Det finns tillräckligt många rapporter om stora problem med de svenska passen, inte därför att de är dåliga i sig - svenska pass är väldigt säkra - utan därför att de används i lookalike-sammanhang och i stor utsträckning. Det lär till och med vara så eländigt att de svenska passen är de som är vanligast att kriminella organisationer och andra utnyttjar i olika sammanhang. Det är rätt allvarligt och skälet till att frågan har utretts. Jag är inte förvånad över att statsrådet vill bereda remissvaren, men jag tror ändå att det är viktigt att lyfta fram de här problemen. År 2013 fick vi ett svar från Rikspolisstyrelsen som hade tittat på problemet. De pekade bland annat på hur svenska pass används av kriminella nätverk. De konstaterade också att de ofta köps in av kriminella smuggelorganisationer, som tillhandahåller ett smuggelpaket som inkluderar resa och annat men också ett svenskt pass. Det får människor betala 300 000 kronor för. Det är alltså en omfattande ekonomisk hantering där passen har en betydelsefull roll. Bakgrunden till min fråga är dels att NOA har identifierat ett fyrtiotal kriminella nätverk som är aktiva inom passhandel, dels rapporter om att det är väldigt ovanligt att ärenden behandlas om misstanke om illegal hantering av svenska pass. Det är bekymmersamt. Det är framför allt åklagarna som tycks vara tämligen ovilliga att ta de här ärendena. Jag tror att man måste arbeta med den typen av åtgärder som utredningen som remitterats föreslår men också vara beredd att driva ärenden där det finns misstanke om att pass har sålts, köpts eller hanterats illegalt, för annars kommer vi inte åt den här verksamheten. Det bekymrar mig att det inte kommer fram i statsrådets svar. Vi har haft en ordning i Sverige som byggt på naivitet eller god tro, att människor är ärliga. Visst kan man vara glömsk och tappa bort ett pass, men det finns ju någon gräns för hur slarviga människor kan vara. Här behövs inga långa handläggningstider och utredningar om detaljer, men man måste kunna strama upp attityden och hanteringen vid utlämning av pass och vid begäran om nytt pass. Det är inte rimligt att folk tappar bort fem sex pass under ett år. Om man gör det borde en och annan myndighet fundera över hur det står till egentligen. Det är när detta sätts i system som den här typen av kriminella nätverk kan utnyttja vårt regelverk på ett sätt som absolut inte kan vara meningen. Jag tycker att det är lite skämmigt att Sverige i det internationella samfundet sticker ut som ett land där resehandlingar på det här sättet i stor omfattning kommer till användning i kriminell verksamhet.
Fru talman! Jag delar i allt väsentligt Beatrice Asks bild av problemet. Däremot tror jag att man ska akta sig för att föra vidare mytbildningarna om svenska pass. Vi har nu ett gediget faktaunderlag i form av utredningen som jag tror är en bra grund att föra debatten utifrån. Och de problem som där identifieras räcker alldeles utmärkt för att man ska förbli väldigt orolig. Beatrice Ask kallade mitt interpellationssvar för ett understatement. Ja, det kanske det var. Under Beatrice Asks tid som justitieminister utfärdades 177 000 pass som sedan anmäldes som förlorade eller stulna och som fortfarande är giltiga. Det är självklart att det är ett stort och allvarligt problem som vi nu ska ta tag i. I dag avläses alla pass på Arlanda elektroniskt och kontrolleras mot Schengen Information System, SIS, och Interpols databas Stolen and Lost Travel Documents. Det är en bra förstahandsåtgärd. Det gäller dock att alla EU-länder vidtar motsvarande åtgärd. Det ska inte vara så att det i vissa EU-länder är tuffare kontroll av kreditkortet i taxin på väg från flygplatsen än vad det är av passet i passkontrollen, men så är det tyvärr i dag. På en del flygplatser inom EU skannas inte alla dokument mot Interpols databas och SIS. Denna fråga driver vi i EU-kretsen. Inom EU har vi också ett projekt som kallas Smarta gränser som handlar om att använda biometri, det vill säga fingeravtryck och ansiktsform, för att kontrollera att den som har passet också är den rätta bäraren av passet - oavsett om dokumentet är stulet, lånat eller hyrt, eller vad vi nu vill kalla lookalike-problematiken. På detta sätt omöjliggör vi lookalike-användningen. Därför är det speciellt glädjande att vi i övermorgon påbörjar ett försök med ansiktsbiometri på Arlanda flygplats. Jag planerar att vara där och vara först i ledet att pröva den nya tekniken som ska förhindra lookalike-användning av pass för att ta sig in i Sverige och Schengen.
Fru talman! Jag kritiserade inte hela ministerns svar utan ett citat ur departementspromemorian Missbruk av svenska pass där det talas om ett visst svinn. Jag sprider inte heller myter. Siffrorna är höga när det gäller omfattningen av denna problematik, men det är klart att det har skett under många år. Vi har varit överens om reglerna för pass i Sverige. Vi var också överens om de skärpningar av passäkerheten som gjordes för några år sedan. Vi tog bland annat strid mot svenska fotografer, som ville behålla rätten att ta passfoton. Numera måste man gå till polisen för att ta dem. Det har inte funnits någon politisk åsiktsskillnad, men vi har ett omfattande problem. Mycket handlar om hur vi tillhandahåller pass och vilka rutiner vi har för det. Det är viktigt att vi kommer till rätta med det. Elisabeth Svantesson lade redan 2009 fram ett intressant förslag i riksdagen, men jag har först upptäckt det nu. Hon tyckte att man på elektronisk väg borde kunna ogiltigförklara borttappade pass för att direkt rensa bort dem. Uppenbarligen har det inte skett, vilket är dåligt. Det är bra att Arlanda äntligen börjar använda biometri. Flera länder inom EU har biometri i passen, men problemet är att man saknar den utrustning som krävs för att kunna använda säkra pass. Då blir det manuell hantering, och den ser väldigt olika ut. Det är ett problem. Det är bra att det finns resurser så att man kan börja lite i Sverige, men mycket återstår. Här har EU:s medlemsstater en hemläxa att göra. Bakgrunden till min interpellation är att regeringen behöver återkomma med konkreta förslag utifrån den utredning som den förra regeringen tillsatte för att försöka komma åt problemet med att svenska pass utnyttjas av kriminella nätverk. Jag menar att det finns skäl att fundera över vad man ska göra för att förmå åklagarna att driva fler ärenden. Om det är helt riskfritt i alla lägen att ägna sig åt att köpa upp pass av folk och sälja dem vidare är risken stor att denna verksamhet fortsätter. Vi behöver på alla sätt stoppa denna typ av kriminella nätverk. EU ska nu titta på kriminella smuggelorganisationer där migranter får betala dyrt för att i båtar och på andra sätt ta sig till Europa. Då är detta en central pusselbit, och initiativ behöver vidtas. Därför är min fråga till ministern: När kan vi förvänta oss att en proposition i dessa frågor läggs på riksdagens bord?
Fru talman! Jag vill lyfta upp tre saker. För det första är det bra att Beatrice Ask inte vill delta i mytspridning. Därför frågar jag: Vad bygger du ditt påstående att svenska pass skulle vara de mest missbrukade i världen på? Jag har inte sett den uppgiften i den passutredning som du själv tillsatte och vars betänkande nu finns att läsa. För det andra kan jag glädja Beatrice Ask med att det som Elisabeth Svantesson krävde 2009 finns i dag. Om ett pass anmäls förlorat eller stulet spärras det omedelbart över hela världen i Schengen Information System och Interpols databas Stolen and Lost Travel Documents. Problemet är att alla länder inte kontrollerar passen mot spärrlistan. Det var bakgrunden till min analogi med kreditkortet. Åker man taxi i någon av våra världsstäder kontrolleras alla kreditkort mot spärrlistan, men i gränskontrollen på en del av våra större flygplatser i EU kontrolleras passet inte mot spärrlistan. Här måste vi vara tydliga mot våra europeiska grannar med att de vid inresa i Schengen måste kontrollera om passet är spärrat på grund av förlust eller stöld. För det tredje ska regeringen lägga en eller kanske flera propositioner på riksdagens bord. Beatrice Ask behöver inte vara orolig. Låt mig dock understryka att flera av de åtgärder som nämns i utredningen och som är mest verkningsfulla mot problemet kan vi vidta utan att gå vidare med proposition. Användningen av biometrisk data på Arlanda är inget vi behöver nytt lagstöd för från riksdagen, men det gör att vi på sikt kan kontrollera alla pass för att se till att det är rätt passbärare. Alla svenska pass har i dag fingeravtryck från båda pekfingrar och ansiktsform i sig, och det är möjligt för en passkontrollör att kontrollera det. Vi har dock inte den utrustning och de rutiner som krävs. Skälet till att det bara är ett försök på Arlanda är för att vi måste få till det så att passkontrollen går smidigt och att det inte blir stora köer. Annars vill folk kanske inte åka till vårt land. Denna åtgärd går att vidta direkt, men det som sannolikt behöver lagstöd är om vi ska gå vidare med utredningens förslag att sätta en gräns för antalet pass till tre. Detsamma gäller om vi ska gå vidare med utredningens förslag om giltighetstiden för barns pass eftersom de inte är fotografiskt jämförbara under fem år. När remisstiden är över och vi ser remissutfallet ska vi starta arbetet med att lägga en eller flera propositioner på riksdagens bord.
Fru talman! Det är bra att det kommer propositioner. Jag förstår att det finns frågor att följa upp och att en del frågor kräver mer arbete än andra. Det är förstås bra att passen spärras elektroniskt. Det har jag missat. Uppenbarligen kollar inte alla mot spärrlistorna, vilket är ett bekymmer. När det gäller siffran har jag den inte från någon specifik rapport. Men eftersom jag inte har sett att något annat land har en högre siffra drog jag den slutsatsen. Jag kan dock ha fel. Oavsett om vi har flest pass i världen eller inte är många svenska pass på drift, och det är olyckligt. Därför är det viktigt att vi kommer till rätta med det. Vad gäller barns pass vill jag påminna om något som är viktigt. Vi hade en diskussion inom EU om biometri i barns pass. Sverige låg på en högre nivå vad gällde fingeravtryck, men EU pressade ned tiden för när fingeravtryck skulle användas. Säkerheten i barns pass är central för att förhindra smuggling av och handel med barn. Därför har den svenska linjen varit bra, för vi har haft hög svansföring. Tyvärr har EU hanterat det fel. Av någon outgrundlig anledning fick man för sig att det var en integritetsproblematik i detta. Som ministern säger förändras barns utseende. Det är därför bra med biometri i barns pass för att kunna säkerställa att barn och pass hör ihop. Det är viktigt i många ärenden. Många av dessa frågor finns det anledning att återkomma till och följa upp. Jag ser fram emot regeringens kommande förslag.
Fru talman! När det gäller spärrlistor och stulna och förlorade dokument vill jag tydliggöra att vi vid alla stora gränskontroller i Sverige skannar alla pass mot listorna. Det gör man däremot inte i alla Schengenländer, vilket gör det mindre verkningsfullt eftersom det finns sätt att ta sig till Sverige via de andra Schengenländerna. Därför är det viktigt att driva på dessa länder. Sedan har vi lite glädjande siffror. Vi har 177 000 förlorade pass som fortfarande är giltiga. Norge, som har hälften så många medborgare som Sverige, har 140 000 förlustanmälda pass, medan Tyskland, som är ett större land är Sverige, har 477 000. Vi ligger kring genomsnittet i EU, och det ger vid handen att även andra länder har behov av att skärpa upp sina regler. Det är inte en ursäkt för att Sverige inte ska skärpa upp sina regler. Jag tror, fru talman, att Beatrice Ask har helt rätt när det handlar om biometri och barn och om biometri i största allmänhet. Biometri kommer över lite tid att göra det möjligt att rättssäkert och enkelt passera gränser utan att för den sakens skull påverka den personliga integriteten. Jag tror att vi kan göra systemet både säkrare och snabbare så att den som har rätt att resa kan göra detta snabbt och enkelt medan de som är efterlysta eller inte har rätt dokument inte kan det.